Fru talman! Valter Mutt har frågat mig hur jag avser att säkerställa att kärnvapenbestyckad utrustning inte förs in i Göteborgs skärgård under internationella samövningar samt om jag anser att det är rimligt att Försvarsmakten själv - i form av generalläkaren - utgör tillsynsmyndighet. Vidare har Valter Mutt frågat mig hur jag avser att verka så att en allvarlig förtroendeförlust för Försvarsmakten undviks. Bakgrunden till frågan är den pågående miljöprövningen av Försvarsmaktens ansökta verksamhet inom ett antal öar och områden som innefattas i det som kallas Göteborgs skärgårdsskjutfält. Försvarsmaktens övnings och skjutfält är prövningspliktiga enligt miljöbalken. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är första prövningsinstans. Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till mark och miljödomstolen, som med ett eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning.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 Sommaren 2008 ansökte Försvarsmakten hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken för skjutverksamhet inom Skärgårdsskjutfältet. I december 2010 beslutade Miljöprövningsdelegationen om sådant tillstånd. I beslutet föreskrev Miljöprövningsdelegationen ett antal villkor för verksamheten. Beslutet överklagades till dåvarande miljödomstolen av bland annat Göteborgs kommun och ett flertal enskilda. Mark och miljödomstolen överlämnade ärendet med eget yttrande till regeringen i januari 2012. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet av Miljödepartementet. Som statsråd varken kan eller får jag kommentera ett pågående prövningsärende. Däremot kan jag mer allmänt kommentera frågor om Försvarsmakten och skjutfälten. Försvaret ska tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapa en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige. Den pågående försvarsreformen syftar till att stärka Sveriges försvar. Regeringen har två år i rad ökat Försvarsmaktens anslag och har aviserat en gradvis ökning av Försvarsmaktens anslag även framgent. Den stegvisa ökningen innebär att anslagen 2024 kommer att vara drygt 5,5 miljarder större på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. En del av anslagsökningarna ska gå till ökad övningsverksamhet. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden. Eftersom Försvarsmakten ska kunna uppträda inom alla klimat och terrängtyper i landet måste man kunna utbilda och öva insatsförbanden också i skärgårdsområdena. Av Försvarsmaktens plan för övnings och skjutfält framgår att Göteborgs skärgårdsskjutfält ska vidmakthållas. Generalläkarens ansvar för miljötillsyn framgår av 26 kap. 3 § miljöbalken och miljötillsynsförordningen . Vid utövandet av sin tillsynsfunktion är generalläkaren enligt förordningen med instruktion för Försvarsmakten inte underställd överbefälhavaren. Vad gäller frågan om att kärnvapenbestyckad utrustning inte förs in i Göteborgs skärgård har Sveriges regering med riksdagens stöd ett förhållningssätt som innebär att regeringen förutsätter att gästande stater vid örlogsbesök följer svensk lag. Eftersom Sverige deltar i internationella militära insatser krävs också att Försvarsmaktens förband övar gemensamt med andra staters förband. Samövning med utländska förband är en naturlig del i Försvarsmaktens verksamhet. Den internationella militära övningsverksamhet som bedrivs i Sverige genomförs inom ramen för svensk lagstiftning och de miljötillstånd som gäller för respektive skjutfält. Det är förbjudet att medföra kärnvapen på svenskt territorium.

Fru talman! Tack till försvarsministern för svaret! Att Sverige behöver ett välfungerande försvar som i görligaste mån förmår att avvärja hot mot vårt land råder det en grundläggande samsyn om över partigränserna i Sveriges riksdag. Jag tror att det också finns en bred samsyn kring att ett starkt försvar förutsätter en bred folklig förankring så att försvaret upplevs som just vårt gemensamma försvar och inte som en överhetlig aktör som okänsligt kör över medborgare och lokala opinioner. Tyvärr är det precis detta som skett i Göteborgs södra skärgård, där försvaret dramatiskt vill utöka övningsverksamheten utan att ha haft en bra och förtroendefull samrådsprocess med boende och andra berörda. Tvärtom känner sig många just överkörda. I ett inlägg i Göteborgs-Posten den 3 december i fjol ställer Klas Ålander och Christer Carlsson, som bor ute på de berörda öarna, ett antal avgörande frågor. De skriver: "Därför undrar vi boende i skärgården, utan att få några svar då någon egentlig dialog inte existerar: Varför måste militären öva när sjöfåglarna häckar? Varför öva undervattenssprängning i ett känsligt yngelområde? Varför anlägga en handgranatbana på Känsö, i kulturskyddad miljö? Varför skjuta tonvis med bly och koppar ut i havet från land utan att samla in skrotet? Varför måste man öva när bad och båtturister fyller skärgården? Varför söker man inte en bättre balanserad samvaro mellan försvar, natur och civila verksamheter? Varför anser man att en tätbefolkad skärgård är en rimlig plats för internationella försvarsövningar?" Det är precis den här sortens berättigade oro man möter när man träffar boende och näringsidkare i Göteborgs södra skärgård. Och det här handlar verkligen inte om några yrkesdemonstranter eller försvarsfiender. Men det är inte bara de direkt berörda som ställer sig avvisande, utan också kommunstyrelsen i Göteborg ställer sig negativ till den dramatiska utökning av marin övningsverksamhet som det här handlar om. Detta gäller även Bohusläns Skärgårdsråd, Skärgårdarnas Riksförbund och också Naturvårdsverket, som i en skrivelse slår fast: "Vi finner inte att tillräcklig hänsyn tagits till hur många som störs av buller och områdets värde för faunan, friluftsliv och turism." Dessa massiva skjutövningar skulle innebära att två ton bly, ett ton koppar och andra miljöpåverkande ämnen som zink och antimon årligen kommer att släppas ut i en känslig marin miljö med långsiktigt svåröverskådliga konsekvenser för människor, flora och fauna. Delar du, Karin Enström, synen att ett starkt försvar förutsätter en stark folklig förankring, och delar du i så fall inte också min oro för att Försvarsmakten har hamnat i konflikt med en mycket bred opinion i Sveriges andra stad?
Fru talman! Försvarsmakten har genomgått en stor förändring och har genom försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 avvecklat över 60 övnings och skjutfält. Det innebär att en hel del mark har frigjorts, men det innebär också att betydelsen av de återstående skjutövningsfält som finns kvar ökar, liksom den möjliga användningen av dem. Göteborgs skärgårdsskjutfält är ett av endast tre områden i Sverige som är anpassade för övningar med amfibie-, markstrids-, hemvärns och säkerhetsförband i kombination med flyg och fartygsförband. Skjutfältets geografiska läge ger Försvarsmakten möjlighet att öva skydd och försvar av en av Sveriges centrala hamnar. Västkustens skärgårds och havsmiljö ställer krav på särskild kompetens när det gäller väpnad strid i sådan miljö. Skjutfältet är därför mycket viktigt för Försvarsmaktens verksamhet. Ett skjutfält berör samtidigt många människor. Det kan innebära störningar i form av buller och begränsningar av friluftslivet. Det är bland annat därför vi har en ordning där skjutfälten miljöprövas enligt miljöbalken. Syftet med prövningen är att väga in störningar av olika slag som verksamheten kan orsaka och sedan avväga, i det här fallet, Försvarsmaktens intressen av att få bedriva verksamheten. I en sådan här prövning kan alla parter komma in med sin syn på störningarna och sin syn på hur mycket man skulle vilja använda fältet. Sedan är det prövningsinstansen som ska väga samman de olika intressena och fatta beslut. Eftersom Försvarsmakten enskilt och tillsammans med andra ska kunna verka i Sverige, i närområdet och utanför närområdet är det viktigt att öva tillsammans med internationella partner. Samövning med utländska förband är en naturlig del i Försvarsmaktens verksamhet. Det kan ske både i Sverige och i andra länder. Det är också genom övningar som vi bygger försvarsförmågan.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
Fru talman! Tack till statsrådet för svaret! Kommunstyrelsemajoriteten i Göteborg slår i en skrivelse fast: "Det saknas en utredning om alternativ lokalisering av skjutverksamheten som lagen föreskriver." Onekligen är det rätt anmärkningsvärt att Försvarsmakten inte efterlever miljöbalkens krav på att undersöka alternativ lokalisering. Jag har träffat sakkunnigt folk, och då även försvarsanställda, som hävdar att Göteborgs södra skärgård inte är den enda möjliga lokaliseringen av dessa skjutövningar. Det handlar här om att utöka antalet årliga övningsdagar från 25 till 115 och antalet skott per år från 100 000 till 1,3 miljoner, alltså en trettondubbling. Försvaret vill ha rätt att bedriva skjutövningar nästan var tredje dag inne i ett bostadsområde i Göteborg. Södra skärgården är faktiskt en stadsdel i Göteborg. Jag undrar om försvarsministern kan nämna någon annan halvmiljonstad i världen där något liknande tillåts. Vi vet alla att säkerhetsföreskrifter, hur rigorösa dessa än är, aldrig kan trolla bort den mänskliga faktorn. Att ge klartecken till omfattande militära skjutövningar i en tätbefolkad miljö riskerar därför att programmera in svåra framtida olyckor. Är du, Karin Enström, verkligen beredd att axla detta ansvar?
Fru talman! Som jag sade i mitt förra inlägg måste Försvarsmakten få öva sina förband för att vi ska kunna ha en god försvarsförmåga. Jag beskrev också att det här området, som kallas skärgårdsskjutfältet, är en av endast tre platser där man kan öva den typ av strid som jag beskrev. För mig är det oerhört viktigt att Försvarsmakten ska kunna få öva. Vi vet hur det ser ut i vår omvärld. Vi vet vilka politiska beslut som ligger till grund för den gällande inriktningen för försvarspolitiken via Försvarsmakten: Det är att enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Detta kräver att Försvarsmakten kan öva och utbilda insatsorganisationens förband i olika delar av landet och tillsammans med andra länder. Göteborgs skärgård är inte på något sätt en oviktig del. Här finns en jättestor hamn och ett område där man just kan öva det som jag sade i mitt tidigare inlägg. När det gäller framtiden hänvisar jag till Försvarsberedningens senaste rapport från den 15 maj, Försvaret av Sverige - starkare försvar för en osäker tid . Där konstaterar Försvarsberedningen att det råder en ökad osäkerhet i Sveriges närområde med anledning av Rysslands agerande i Ukraina. Försvarsberedningen menar att den enskilt viktigaste delen i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden. För att åstadkomma detta måste övningsverksamheten öka utifrån hur det ser ut i dag. Det är Försvarsberedningens rapport som kommer att ligga till grund för den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen kommer att lämna till riksdagen nästa år. Jag vill bara passa på, fru talman, att understryka betydelsen av att Försvarsmakten får genomföra och utöka sin övningsverksamhet. Försvarsmaktens förband består av personal och materiel i en organisation med utvecklad taktik och utvecklade doktriner. Men det är först när förbanden är samövade som de uppnår den effekt och den förmåga som är grunden för den sammanlagda försvarsförmågan. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det Försvarsmakten som råder över sin insatsorganisation, och här måste man se till att myndigheten har tillgång till övningsfält och skjutfält i olika delar av landet med olika typer av terrängförhållanden och naturtyper. När det gäller detta ärende måste jag säga, som jag sade i svaret, att jag varken kan eller får uttala mig i ett enskilt ärende. Men för mig är det helt grundläggande att Försvarsmakten ska kunna få öva och utöka sin övningsverksamhet.
Fru talman! Tack, Karin Enström, för svaret! Kommunstyrelsemajoriteten i Göteborg har i en skrivelse slagit fast: "Slutligen så anser vi att försvarsmakten måste förtydliga varför just Göteborgs skärgård är nödvändig för internationella militärövningar. Skärgårdar likt våra egna finns endast på ett fåtal platser i världen." Så förhåller det sig ju: Stora skärgårdar är någonting väldigt ovanligt i världen. De finns i Grekland, Chile, Indonesien och ytterligare några regioner men inte i länder där internationella insatser förekommit eller ter sig aktuella inom överskådlig framtid. Afghanistan, Kongo och Mali är knappast kända för sina skärgårdar. Jag tycker att det är någonting dunkelt och gåtfullt över att en så speciell topografi som Göteborgs södra skärgård beskrivs som avgörande för internationella marinövningar - så avgörande att grundläggande hänsyn till människor och miljöer måste åsidosättas. Det förtjänar att framhållas att försvaret självt på de så kallade skärgårdsråden har informerat om att endast 20-40 av de ansökta 115 årliga övningsdagarna kommer att vikas till övningar för försvaret av Göteborg. Avslutningsvis undrar jag: Hur långa långbänkar vill ni egentligen ha uppe på Regeringskansliet? Det har ju gått nästan två och ett halvt år sedan mark och miljödomstolen överlämnade ärendet för beslut till regeringen. I väntan på det beslutet är det många goda företagsidéer, inte minst inom besöksnäringen i den göteborgska skärgården, som pausar. Helt naturligt lägger sig entreprenörer och investerare i vänteläge så länge den här underbara naturmiljön hotas av omvandling till ett bullerinferno med påtagligt förhöjda säkerhetsrisker. Börjar det inte, försvarsministern, bli dags att komma till skott i det här ärendet?
Fru talman! Göteborgs skärgårdsskjutfält behövs för att Försvarsmakten ska kunna öva rörlig strid med en kombination av amfibie-, flyg och fartygsförband. Området är det enda tillgängliga på västkusten för den här typen av övningar. Tittar man på Miljöpartiets budget, Valter Mutt, ser man att ni vill skära ned med över 11 miljarder kronor på fyra år, och då kommer det inte att bli så mycket pengar över till övningsverksamheten. Jag är helt övertygad om att vi måste utöka den för att nå den förbättrade försvarsförmåga som vi kommer att behöva i en osäkrare värld. Jag kan se att det i Miljöpartiets värld inte behövs fullt så många övnings och skjutfält, eftersom det inte kommer att finnas pengar till den typen av övningar. Jag vidhåller att Försvarsmakten behöver utveckla sin övningsverksamhet, och det är därför som vi tillför medel de kommande åren. Där är övningsverksamhet en väldigt viktig del. Det är det som skapar försvarsförmåga, och det är det som skapar en bra verksamhet där vi har större möjlighet att utveckla personalen så att man stannar kvar i Försvarsmakten. Med mindre pengar blir det mindre övningar, och då kanske Miljöpartiet inte ser behovet av övnings och skjutfält på samma sätt som vi gör. Själva ärendet i sig är under prövning, det bereds i Regeringskansliet och det kommer att komma ett svar.